Herr talman! I propositionen föreslås en ändring i lagen om tillstånd att utfärda vissa examina. Ändringen innebär att det införs ett bemyndigande för regeringen att besluta att Internationella sjöfartsorganisationen ska ha rätt att utfärda examina genom Världssjöfartsuniversitetet i Malmö. En konsekvens av förslaget blir att offentlighetsprincipen inte kommer att tillämpas. Om man jämför med andra lärosäten, som till exempel Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Jönköping och Handelshögskolan i Stockholm, kommer insynen att vara sämre, då de andra fristående lärosätena är tillagda till bilagan till offentlighets och sekretesslagen, vilket innebär att offentlighetsprincipen gäller. Vänsterpartiet anser att det är av vikt att det finns möjlighet till insyn i verksamheter som bedriver myndighetsutövning i Sverige. Det finns flera skäl till att det är värdefullt och även ger praktisk nytta, till exempel att man då kan jämföra grunder för betygsättning och examination på ett transparent sätt. Flera remissinstanser framförde vikten av insyn, men regeringen och utbildningsutskottet har valt att inte lyssna på dem. Offentlighetsprincipen är en grundlagsskyddad princip som syftar till att stärka demokratin. Genom beslut att inte tillåta insyn riskerar offentlighetsprincipen att urholkas, vilket är mycket allvarligt. Offentlighetsprincipen borde alltid gälla när en fristående aktör utför myndighetsutövning. Det är lika illa att ett betygsättande och examinerande lärosäte inte omfattas av offentlighetsprincipen som att privat drivna grund och gymnasieskolor inte gör det. När elevresultat räknas som affärshemligheter är det något som är allvarligt fel. När Vänsterpartiet tog initiativ till offentlighetsprincip i fristående skolor fick vi stöd av Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men den här gången står Vänsterpartiet ensamt för öppenhet och insyn även i högre utbildning. Herr talman! Världssjöfartsuniversitetet borde läggas till i bilagan till offentlighets och sekretesslagen, så att möjligheten till insyn värnas i enlighet med Vänsterpartiets reservation, som jag nu yrkar bifall till.

Herr talman! Sjöfarten är en oerhört viktig näring för Sverige. Jag, som är från Göteborgsområdet, vet inte minst vilken viktig roll Göteborgs hamn spelar för Sverige och för hela Norden. Sjöfartsnäringen har stora behov av kompetent arbetskraft, och branschen ser själv detta som en av sina viktigaste framtidsfrågor. Utbildningarna inom sjöfartsområdet har stora utmaningar. De är dyra, och söktrycket är tyvärr lågt och väldigt ojämställt. På universitetsnivå finns i dag i Sverige bara Linnéuniversitetet i Kalmar och Chalmers tekniska högskola i Göteborg som lärosäten med sjöfartsinriktning, och det finns endast sju gymnasiala utbildningar. Branschen arbetar hårt tillsammans med kommuner, skolor och lärosäten för att öka intresset för de maritima näringarna, och de senaste åren kan vi se en svagt positiv utveckling gällande söktrycket, både på gymnasienivå och på högskolenivå. I dag kan vi lägga till ytterligare en liten åtgärd för att stärka intresset för de här utbildningarna: möjligheten för Världssjöfartsuniversitetet att utfärda svenska examina inom det maritima området. Herr talman! Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, bildades redan 1948, och Sverige har varit medlem sedan 1959. Det är Internationella sjöfartsorganisationen som tar fram rättsakter och rekommendationer som reglerar den internationella sjöfarten. Som en följd av dessa uppgifter bildades redan 1983 World Maritime University, WMU, Världssjöfartsuniversitetet, för att det behövdes och behövs ett världskunskapscentrum för högre utbildning och forskning inom det maritima området. Vi är såklart stolta över att en av de platser där utbildningen bedrivs finns i Sverige. Det har alltså bedrivits utbildning i Malmö sedan 1983. Mot denna bakgrund är det mycket positivt att vi nu äntligen ger förutsättningar för ytterligare ett lärosäte, WMU, att utfärda svenska examina inom sjöfartsområdet. Man kan säga att det är på tiden efter snart 40 år. Vi är mycket positiva till att detta nu blir verklighet. Det kan bidra till att stärka kompetensförsörjningen inom den viktiga sjöfartsnäringen. Herr talman! IMO och i förlängningen WMU är mellanfolkliga organisationer. Detta gör frågan mer komplex ur ett rättsligt perspektiv. Regeringen har i propositionen tydligt redogjort för förutsättningarna för att överlåta en förvaltningsuppgift till en mellanfolklig organisation. I samband med utskottets behandling av frågan har Vänsterpartiet i en följdmotion lyft fram frågan om insyn. Vänsterpartiet anser att WMU ska läggas till i bilagan till offentlighets och sekretesslagen. Detta skulle innebära att det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmän handling hos myndighet i tillämpliga delar också ska gälla de enskilda organen WMU och IMO. Vi socialdemokrater delar inte denna uppfattning. Det gör inte heller övriga partier i utskottet. Det är nämligen tydligt att möjligheten till insyn är tillräckligt omfattande utifrån de krav som ställs på alla som får tillstånd att utfärda examina enligt examenstillståndslagen. WMU ska medverka i de uppföljningar och utvärderingar av utbildningen som genomförs av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, samt varje år upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ska skickas in till UKÄ. Alla dessa handlingar omfattas av offentlighetsprincipen hos UKÄ. Det kommer därmed att finnas goda möjligheter till insyn gällande den förvaltningsuppgift som föreslås överlåtas. Herr talman! I förarbetena till offentlighets och sekretesslagen tydliggörs att en bedömning måste göras från fall till fall av om ett enskilt organ ska införas i bilagan till offentlighets och sekretesslagen. Det är sant som motionären anför att vissa enskilda utbildningsanordnare har införts i bilagan. Det stora flertalet har det dock inte. Det gäller bland annat Röda Korsets Högskola, Ersta Sköndal Bräcke Högskola och Sophiahemmet. Vid den här bedömningen ska organ som helt ägs eller drivs av staten eller som fördelar statliga medel vara mer näraliggande till att införas i bilagan. Så är inte fallet med Världssjöfartsuniversitetet. Det statliga inslaget är bara en del i raden av verksamheter, och man har inte något uppdrag att fördela statliga medel. Skälen till att bland annat Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping infördes i bilagan är just den starka kopplingen till statlig finansiering och att verksamheterna i huvudsak finansieras av statliga medel. När det gäller Handelshögskolan ingår bara de delar av verksamheten som är kopplade till fördelning av utbildningsbidrag. Rätten att ta del av allmänna handlingar gäller alltså inte verksamheten som avser utfärdande av examina eller någon annan del av Handels verksamhet. Herr talman! Frågan har behandlats i propositionen. Vi delar uppfattningen att det inte finns särskilda skäl att införa IMO och WMU i bilagan till offentlighets och sekretesslagen. Detta innebär återigen inte att det kommer att saknas insyn i verksamheten. Det kommer att via Universitetskanslersämbetet finnas tillgång till all den information som krävs gällande genomförandet av dessa utbildningar. Överlåtelse av förvalt-ningsuppgift till Inter-nationella sjöfarts-organisationen att genom Världssjöfarts-universitetet utfärda examina Det finns också självklart möjlighet att återkalla överlåtelsen om det på något sätt skulle visa sig att WMU inte tillhandahåller de handlingar som krävs av UKÄ för att följa upp och granska utbildningarna. Vi håller det dock för osannolikt att en sådan situation skulle inträffa. Med detta vill jag yrka bifall till utskottets förslag.